Herr talman! I de föregående inläggen har det framförts en rad skäl till att man bör ägna särskild uppmärksamhet åt förändringar av denna karaktär som kan vara aktuella i skärgården och utefter kusterna. Man har talat om behovet av en levande skärgård och upprätthållandet av en tillfredsställande bevakning när det gäller fritidsbåtar och sjöräddning, m.m. Jag skall inte kommentera alla argument som har framförts av tidigare talare, men jag vill säga att det måste vara dessa motiveringar som låg till grund då riksdagen fattade sitt beslut om en alldeles särskild handläggningsordning när det gäller statliga tjänster som berör förhållandena utefter våra kuster. Att man då var mycket noga tar jag som ett uttryck för den vikt man lägger vid denna typ av förändringar och att det är också däri som vi nu i riksdagen kan ha en diskussion om ett ärende som i nuläget berör två tjänster inom det stora sjöfartsverkets administration. Ända ner på denna nivå, dvs. i det stora sammanhanget så relativt små förändringar, har man alltså infört en särskild handläggningsordning därför att man anser att förändringar av detta slag är särskilt känsliga när de berör kustområdena. Flera av talarna har ställt frågor till mig om när detta ärende kommer att behandlas i regeringen. Med anledning av detta får jag påpeka att detta ännu inte är något regeringsärende. Den handläggningsordning som man tillskapade innebar att denna typ av frågor skulle bli regeringsärenden endast i de fall då vederbörande statliga verk och länsstyrelsen inte kunde komma fram till en gemensam lösning. Det innebär att detta ärende ännu inte har aktualiserats hos regeringen i annan form än att vi har fått in vissa skrivelser med anledning av den diskussion som sjöfartsverkets förslag har orsakat.

Detta var också meningen med den särskilda handläggningsordning som riksdagen beslutat om.

Vi får se när frågan är behandlad i de instanser som den enligt den av riksdagen beslutade ordningen skall behandlas i.
Herr talman! Det har sagts många kloka och förståndiga saker i denna fråga i tidigare inlägg, och jag vill rent allmänt instämma i det som framförts. Bara några ytterligare synpunkter. Regeringsföreträdare har i olika sammanhang understrukit att det numera i regionalpolitiken är viktigt att olika politikområden samverkar. Dessutom har man fört diskussioner med privata företag om att medverka för att åstadkomma en bättre regionalpolitik. Jag tycker att den här frågan är en typisk regionalpolitisk fråga, även om den berör Stockholm. Jag ställde för en tid sedan till statsrådet Hulterström en fråga av egentligen samma karaktär men i större skala, nämligen om posten. Posten handlar på samma sätt som sjöfartsverket nu tänker göra och lägger sitt regionkontor för Stockholms södra region vid Slussen utanför det område som kontoret skall administrera och därmed helt bortser från uttalanden från riksdag, regering, länsstyrelse och landsting om hur statliga arbetsplatser inom Stockholms län skall placeras med tanke på regionalpolitiska behov. Det kan inte vara så att statliga myndigheter i fortsättningen direkt saboterar uttalade mål. Jag tycker att statsrådet Hulterströms svar lugnar. Det blir annars meningslöst för t.ex. kommuner och landsting att satsa pengar, ganska mycket pengar, på att åstadkomma arbetsplatser, ibland konstlade, i skärgården, om sjöfartsverket verkligen skulle tillåtas att få dra in arbetsplatser som så naturligt hör hemma i skärgården.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt som statsrådet Hulterström säger att den särskilda handläggningsordningen beror på att skärgårdarna är så känsliga för den här typen av ingrepp. Det kanske också bör understrykas att även om sjöfartsverket nu i första vändan aktualiserat två tjänster, har sjöfartsverket redovisat planer på betydligt större inskränkningar än dessa två tjänster. Detta har naturligtvis lett till den kraftiga reaktionen i dag. Men det viktiga trots allt är inte att ha en bra handläggningsordning, utan det viktiga är vilka politiska ambitioner de som sist och slutligen skall fatta beslut har. Detta är orsaken till att vi har ställt frågor till kommunikationsministern. Att det här blir ett regeringsärende anser jag oundvikligt, om inte sjöfartsverket drar tillbaka sina planer. Vi vet redan nu att många av de berörda myndigheterna kommer att motsätta sig förslaget. Oenighet om huruvida detta blir ett regeringsärende vågar vi väl redan konstatera föreligger. Det intressanta är därför vilken principiell syn regeringen har på den här typen av inskränkningar och vilken vikt tillmäter man det som vi har tagit upp under diskussionen i dag: den regionalpolitiska aspekten, serviceaspekten, säkerhetsaspekten och den säkerhetspolitiska aspekten. Kommer man att låta detta väga tyngre än de eventuella rationaliseringsvinster som sjöfartsverket kan uppvisa? Det är tveksamt om det ens blir några rationaliseringsvinster. Jag tycker också att det är dags att ställa sig frågan om inte tiden nu är mogen att införa ett principiellt stopp för indragning av statliga tjänster i skärgårdarna. Jag tror nämligen att man inte längre kan dra in statliga tjänster, vare sig inom sjöfartsverket eller andra verk, utan att det får mycket negativa konsekvenser för sysselsättning, service och infrastruktur i våra skärgårdar. En fråga som statsrådet Hulterström borde tänka på är: Varför inte införa ett stopp för indragning av statliga tjänster i våra skärgårdar om det inte finns utomordentligt speciella skäl för en indragning? Då skulle vi slippa den här typen av omgångar, som ändå med all rimlighet måste leda fram till att de föreslagna indragningarna stoppas. Det är ju en byråkratisk omgång som nu genomförs. Också den är mycket resurskrävande. Den skapar visserligen sysselsättning, men tyvärr inte i skärgården, utan vid administrativa kontor i Stockholm, där det ändå finns sysselsättning. Vilken vikt tänker regeringen tillmäta de aspekter som jag har tagit upp? Är tiden mogen för att sätta stopp för alla indragningar av statliga tjänster i skärgården?
Herr talman! Man talar i nuläget om indragning av två tjänster. Men på sikt skulle bemanningsplanen resultera i en neddragning till tolv tjänster, alltså två båtsmanslag, och en tjänst på Landsort. Att det skulle bli så är inte en illvillig tolkning av oss från oppositionen, utan det har både de berörda och Nynäshamns kommun, som kämpar för att få behålla Landsort intakt, kunnat utläsa. De har gjort samma tolkning. Det gäller inte bara indragningar utan också förändringar beträffande arbetssätt, kompetens och utbildning. Så t.ex. tjänstgör lotsarna från Landsort också på leden Landsort-Stavsnäs. I framtiden skulle Södertäljelotsarna utbildas för Landsort-Mälaren, och den kompetens som i dag finns på Landsort och som utgör en reservkompetens för Landsort-Stavsnäs skulle försvinna, med de nackdelar som det innebär för säkerheten i skärgården. Sjöfartsverket avser alltså att reducera grundbemanningen till tolv plus en. Det är för litet för att klara en dygnetruntbemannad utkik, för litet för att utföra prickningar och underhållsarbete samt tjänster åt andra myndigheter. Och det räcker som sagt inte som tillskott till skärgårdssamhällets underlag för postoch åretrunttrafik med båt. Allt balanserar redan i dag på marginalen. Landsort skulle med de här indragningarna bli hemvist enbart för sommargäster och inte som nu vara ett levande skärgårdssamhälle. Har man som Landsort 2 600 bordningar — det är sju åtta bordningar per dygn — borde det kunna bära den lilla egenadministration som man har i dag. Det passerar ju 12 000 fartyg av vilka 8 000 per år har anmälningsplikt. Det är en stor mängd fartyg, och det handlar om stora funktioner som Landsort skulle berövas på detta sätt. Jag undrar om inte statsrådet vill försäkra oss om att frågan kommer att prövas i den välvilliga anda som svaret trots allt andas.
Herr talman! Kommunikationsministern sade i sitt andra anförande att det för närvarande i alla fall rör sig om bara två tjänster. Jag skall inte här ta upp om statsrådet menade att det var ett väl litet antal för att ta upp en diskussion här i kammaren. Men det rör sig trots allt i förlängningen om väsentligt fler tjänster, och även om det rörde sig om bara två tjänster skulle det vara två tjänster för mycket. I ena fallet gäller det trafikinformation. Den kansliassistent som det handlar om skulle i så fall få sitt arbete förlagt till Södertälje. Utkiken skulle läggas ned. Men varför skulle man ha trafikinformation inne i Södertälje? Det är varken rim eller reson i det. Om man anser att det är för mycket med två trafikinformationscentraler kunde man flytta ut Södertäljes trafikinformationsverksamhet till Landsort. Det vore i så fall det vettiga. Den uppfattningen delas också av dem som arbetar med de här frågorna. Den andra tjänsten gäller lotsplatschefen. Om den tjänsten dras in, då är nästa steg ganska klart: man drar in lotsplatsen som sådan, och den avbemanning som sjöfartsverket planerar blir därmed en realitet. En annan indikation på att detta är vad man syftar till är vad som hände med de tre fasta båtsmanstjänster som utlystes. De ändrades till att avse vikariat fram t.o.m. den 30 juni 1987, eftersom sjöfartsverket givit signaler om att lotsplatsen vid Landsort skulle läggas ned den 1 juli, varefter anställningsorten för båtsmanstjänsterna skulle bli Södertälje i stället för Landsort, där de rätteligen hör hemma. Det finns alltså mycket som klart visar vad det är man är ute efter. Alla skäl talar för att de här planerna måste stoppas. Är det så att regeringen inte vill stoppa dem finns det säkert här i riksdagen ett stort intresse av att se till att de stoppas.
Herr talman! Att kommunikationsministern säger att det rör sig om endast två tjänster visar på den metod sjöfartsverket använder: man presenterar ett gemomgripande förändringsförslag i små delar i hopp om att folk inte skall se konsekvenserna av helheten. Sjöfartsverket har faktiskt redan presenterat indragningen av sex båtsmanstjänster som nästa led i den här planen. I mitt första anförande visade jag på hur man på det sättet utarmar de kvarvarande båtsmanstjänsterna på arbetsuppgifter så att de blir mindre attraktiva för de människor som trots allt finns kvar. Vi ser här början på en mycket negativ spiral. Arbetstillfällen försvinner, och många av dem som blir kvar blir utarmade på arbetsuppgifter. Så försvinner samhällsservicen, och till slut måste människorna ge sig från platsen. Sedan går samhället in med arbetsmarknadspolitiska medel och konstgjord andning för att, som man säger, upprätthålla en levande skärgård. Det system som sjöfartsverket i det här fallet tillämpar liknar den modell som man inom SJ för en tid sedan använde. Man drog in ett antal turer på en viss järnvägssträcka, och sedan hänvisade man till att antalet resande minskat kraftigt och sade att det var lika bra att lägga ned bandelen helt och hållet. Detta är vad som håller på att hända på Landsort. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att regeringen uppmärksammar utvecklingen och tar till sig de argument som vi har fört fram här i dag. Om lotsstationen på Landsort skulle försvinna kommer det faktiskt inte att finnas en enda utkik kvar ute i skärgården söder om Sandhamn. Hur skall man kunna försvara ett sådant handlande mot bakgrund av de säkerhetspolitiska incidenter som faktiskt har inträffat under senare tid och mot bakgrund av den sjöräddningsverksamhet och annan sjösäkerhetsverksamhet som bedrivs för handelsoch fiskesjöfarten, som är viktig i det här området? Man kan inte heller visa på att sjöfarten har minskat i området. 1981 hade Landsort 1 100 lotsningar, och 1985 var antalet 1 685. Det är alltså fråga om en klar och tydlig ökning. Dessutom skall vi ha i minnet den utbyggnad som kan komma till stånd i Nynäshamn och som kommer att medföra ytterligare krav på en bemannad lotsstation på Landsort.

Herr talman! Jan Sandberg har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder med anledning av ett beslut nyligen av regeringsrätten, varigenom körkortet återkallats i två månader för en bilist som överskridit gällande hastighetsbegränsning med 34 km/tim. Han har vidare frågat om jag är beredd att föreslå några ändringar av de regler som numera gäller för körkortsåterkallelser. Bakgrunden till ändringarna var att den gynnsamma utveckling i fråga om allvarligare trafikolycksfall som vi haft under en lång följd av år numera har brutits. Under de senaste åren har de svåra trafikolyckorna tvärtom ökat i antal. Samtidigt har vi kunnat konstatera att medelhastigheterna på vägarna har ökat och att bilisterna fått allt mindre respekt för hastighetsgränserna. För att bryta olycksutvecklingen behövs åtgärder av olika slag. En av de viktigaste åtgärderna i sammanhanget är att förmå bilisterna att respektera hastighetsgränserna och att därigenom få till stånd en allmän neddragning av hastigheten ute på vägarna. Var gränsen för körkortsåterkallelse vid hastighetsöverträdelser lämpligen bör gå kan naturligtvis diskuteras. För egen del menar jag att den gräns vid 30 km/tim som rekommenderades i förarbetena till lagändringen och som nu regeringsrätten har anslutit sig till är lämpligt avvägd. Även med denna gräns sållar man med bred marginal bort de fall där man kan tala om omedvetna hastighetsöverskridanden. Genom den nya lagstiftningen har utrymmet minskat för domstolarna att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet när det gäller körkortsprövning efter fortkörning. Som jag ser det var den ändringen nödvändig för att öka respekten för hastighetsgränserna och samtidigt upprätthålla principen om likhet inför lagen. Det finns dock fortfarande ett visst utrymme för individuellt hänsynstagande. Det är emellertid domstolarnas sak att bedöma i vilka situationer det kan anses föreligga sådana synnerliga skäl som krävs för att man skall kunna frångå huvudregeln om återkallelse. Mitt svar på Jan Sandbergs konkreta frågor är därför att jag inte för närvarande är beredd att vidta några åtgärder med anledning av regeringsrättens beslut eller att ta initiativ till någon ändring av de nya reglerna.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

Lagrådet t.ex. avstyrkte förslaget och sade: ”För den händelse förslaget är avsett att medföra en ändring i gällande rätt måste det bestämt avstyrkas.” Lagrådet ansåg nämligen inte att man hade varit för släpphänt när det gällt körkortsingripanden. Trots detta genomdrev en majoritet i trafikutskottet och kammaren förslaget. I pressen har man kunnat läsa inlägg av bl.a. en distriktsåklagare, som framfört en kraftig kritik mot beslutet. Hans Kolb, som är distriktsåklagare i Danderyd, skrev i Svenska Dagbladet den 21 september förra året följande: ” — — — det är sannerligen inte rättvist. Medan den stora laglydiga och samhällsnyttiga majoriteten drabbas hårt i nettolönen av 600-700 eller 800 kr. böter och kanske körkortsåterkallelse tre månader för en vanlig fortkörning, så märker inte vaneförbrytaren och knarkaren samhällsreaktioner på sina framfarter i trafiken — och det är de som är verkligt farliga.” Så uttrycker sig en åklagare som dagligen konfronteras med den verklighet som svensk lagstiftning är upphov till. Och det är inte bara jurister som är skeptiska till den nya lagen. Jag kan berätta för kommunikationsministern att jag har fått många brev och telefonsamtal från människor som har drabbats av den nya lagen. De synpunkter som framförts till mig har haft ett genomgående tema. Man ifrågasätter den nuvarande lagstiftningen generellt när det gäller den inbördes relationen mellan straffsatserna som ett uttryck för hur allvarligt samhället ser på ett visst brott. Man undrar, med all rätt, varför en normal svensk som kört 30 km/tim för fort utsätts för ett så stort ingrepp i vardagen som ett körkortsingripande, när en narkoman helt lagligt kan röka hasch på allmän plats eller när en tjuv bara får villkorlig dom, vilket ofta inte uppfattas som något straff. Herr talman! Kommunkationsministern har i olika tidningsintervjuer försökt att lugna kritikerna och framfört att det även med den nya lagen skall göras individuella bedömningar från fall till fall. Detta har också majoriteten i trafikutskottet framhållit. Förra hösten behandlade kammaren ett betänkande från trafikutskottet — det var alltså efter det att kammaren hade fattat beslut om ändring i körkortslagen. Riksdagen ställde sig då bakom följande uttalande: ”Utskottet vill erinra om att körkortslagstiftningen förutsätter en individualiserad bedömning. Bedömningen i en fråga om körkortsåterkallelse kan — och bör — påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet.” Nu har vi facit i vår hand. Regeringsrätten har avgjort det första ärendet efter lagändringen. Det var den 27 november förra året. Nu vet vi vad riksdagens uttalande är värt. Det är inte värt mycket. Det första ärende som avgjorts av regeringsrätten i denna fråga handlade om en person som körde 34 km/tim för fort på en Europaväg med en Vid tillfället rådde goda väderleksförhållanden. Vägbanan var torr, och det var glest med bilar på vägen. Personen som körde bilen var van bilförare och hade kört helt prickfritt i 23 år. Regeringsrätten fann i sin bedömning av ärendet att körkortet skulle återkallas. Man hänvisade till kommunikationsministerns uttalanden i förarbetena. I propositionen som låg till grund för ändringen av körkortslagen skrev dock kommunikationsministern själv: ”Bedömningen kan — och bör — naturligtvis påverkas av omständigheterna i det aktuella fallet.” Regeringsrättens utslag visar att det uttalandet inte kan följas. Därför bör, enligt min mening, kommunikationsministern återkomma med ett förslag till riksdagen så att uttalandet och lagstiftningen överensstämmer. Många människor kommer att drabbas hårt av den nya lagen. En kriminellt obefläckad familjeförsörjare utsätts för ett mycket stort ingrepp i sin vardag i form av körkortsingripande, ett ingrepp som mycket väl kan bli början på en kedja av problem när det gäller arbete, sociala förhållanden m.m. Jag beklagar att kommunikationsministern inte har för avsikt att ta initiativ till någon ändring av de nya reglerna. Herr talman! Jag vill med anledning av kommunikationsministerns svar ställa två följdfrågor. För det första: I den aktuella propositionen uttalade alltså kommunikationsministern: ”Bedömningen kan — och bör — naturligtvis påverkas av omständigheterna i det aktuella fallet.” Regeringsrättens dom visar att uttalandet inte går att förverkliga. Är det då inte rimligt att ändra lagen så att den står i överensstämmelse med kommunikationsministerns eget uttalande? För det andra: Trafikutskottets ordförande, socialdemokraten Kurt Hugosson, har i Svenska Dagbladet den 30 november förra året i anledning av regeringsrättens dom sagt: ”Ett enigt trafikutskott räknade med att man alltid skall göra en nyanserad bedömning vid körkortsåterkallelser. Jag är förvånad över regeringsrättens dom.” Innebär det, statsrådet Hulterström, att hela trafikutskottet har missbedömt kommunikationsministerns intentioner med förslaget?
Herr talman! Det ankommer knappast på mig att avgöra huruvida trafikutskottets ledamöter har bedömt regeringens intentioner rätt eller fel. Det får väl utskottets ledamöter själva svara för. Vad jag kan säga är att jag inte tycker att det som har skett föranleder något nytt förslag från regeringen i den här frågan. Först och främst är det så att den nya lagen bara har gällt en kort tid, och vi kan ännu inte säga — även om det finns ett regeringsrättsutslag — att vi har någon längre erfarenhet av hur detta fungerar. Visserligen kan vi notera att det enligt undersökningar av vägoch trafikinstitutet har skett en viss dämpning av medelhastigheten på våra vägar, och om det är ett resultat av de åtgärder som har vidtagits i form av lagstiftning så är det ett avsett och positivt resultat. Det har dock gått alltför kort tid för att man skall kunna bedöma orsak och verkan på detta område. Någonstans måste ju gränsen gå för hur mycket man kan överskrida gällande hastighetsgränser utan att det föranleder körkortsindragning. Jag har inte hört Jan Sandberg säga, även om han har varit en flitig debattör på det här området, var han anser att gränsen bör gå eller hur grova överträdelser av gällande bestämmelser som skall till för att det skall vara motiverat för rättsinstanserna att göra ett körkortsingripande mot någon. Men alldeles oavsett att man kan diskutera detta, som jag sade i interpellationssvaret, vill jag konstatera att den nya lagstiftningen på den här punkten antogs av en mycket bred riksdagsmajoritet så sent som i våras och att det inte finns någon anledning att redan nu göra en omprövning mot bakgrund av de erfarenheter som vi har gjort. Det är fortfarande angeläget att minska antalet olycksfall och att få ned antalet hastighetsöverträdelser på våra vägar. Det är min förhoppning att den här lagstiftningen skall verka i den riktningen.
Herr talman! Jag tackar för den utvecklingen av svaret. Vad gäller kommunikationsministerns fråga till mig om var gränsen skall gå kan jag säga att jag ansluter mig till den bedömning som lagrådet gjorde i samband med att propositionen i fråga arbetades fram, nämligen att den lagstiftning som fanns var tillräcklig. Självfallet skall man göra någonting åt de höga hastigheterna. Bl.a. i en partimotion har vi moderater fört fram förslag till olika åtgärder som bör vidtas. Man skall satsa mycket på information och man skall se till att polisen har resurser att även övervaka vägarna. Vi har också pekat på möjligheten att titta på alternativa sanktionssystem. Just ingreppet körkortsindragning slår ju så pass hårt mot väldigt många och därför bör man försöka hitta alternativa metoder. Det är helt riktigt vad kommunikationsministern säger, nämligen att hastigheterna har minskat på våra vägar. Men samtidigt har antalet dödsolyckor med bilar inblandade ökat under den senaste perioden. Det visar att man inte skall nöja sig med att enbart göra sådana här förändringar i lagstiftningen för att komma till rätta med problemet. Kommunikationsministern berörde inte det som jag något tog upp i mitt inlägg. Jag avser då den inbördes relationen mellan olika straff i relation till hur samhället ser på olika brott — som fått en hel del kritik i just det här avseendet, därför att man sätter den här lagstiftningen i relation till annan lagstiftning. T. o. m. lagrådet har haft synpunkter på detta, och det har inte minst också den distriktsåklagare som jag tidigare citerade. Jag kan inte påstå att jag hade förväntat mig att kommunikationsministern i sitt svar på min interpellation skulle informera om en ändring av körkortslagen, men nog hade jag väl innerst inne hoppats på det. Efter den här debatten tvingas jag dock konstatera att den enda möjligheten att få till stånd en förändring av körkortslagen verkar vara att väcka en motion under den allmänna motionstiden. Mot bakgrund av det uttalande som trafikutskottets ordförande har gjort — denne framförde att han var förvånad över regeringsrättens dom — finns det kanske en möjlighet att få majoritet här i kammaren för en ändring av körkortslagen.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att föreslå ändrad lagstiftning, så att ”negativ avtalsbindning” till vissa slag av kollektiva hemförsäkringar omöjliggörs. Termen negativ avtalsbindning används i allmänhet för att beteckna fallet att någon blir — eller i varje fall bibringas uppfattningen att han blir — part i ett avtal, om han låter bli att lämna ett avböjande svar på ett erbjudande. Som marknadsföringsmetod anses negativ avtalsbindning i allmänhet otillbörlig i marknadsföringslagens mening. Metoden har dock hittills godtagits av konsumentverket som anslutningsform beträffande vissa slag av gruppersonförsäkringar. Den har på senare tid också kommit att användas för anslutning till kollektiv hemförsäkring. Nyligen har dock en uppgörelse träffats mellan konsumentverket och försäkringsbolaget i fråga om att denna anslutningsform i och med utgången av innevarande år inte vidare skall tillämpas på sådan försäkring. Om någon tecknar en försäkring hos ett försäkringsbolag till förmån för någon annan utan att den senare blir part i ett avtal med bolaget, är det däremot inte fråga om negativ avtalsbindning. Att exempelvis en förening ingår avtal med ett försäkringsbolag om att de enskilda medlemmarna skall ha tillgång till ett försäkringsskydd, utan att för den skull ha några förpliktelser mot bolaget, står därför inte, såvitt jag kan se, i strid med de principer som har utvecklats om negativ avtalsbindning som marknadsföringsmetod. Jag vill tillägga att anslutningsformerna beträffande olika slag av försäkringar, bl.a. kollektiva hemförsäkringar, givetvis måste stå i samklang med försäkringsrörelselagens princip om en sund utveckling av försäkringsväsendet. Vilka normer som i detta hänseende bör gälla i fråga om kollektiva försäkringar har ingående behandlats av försäkringsverksamhetskommittén i delbetänkandet Gruppförsäkring. Kommitténs majoritet ansåg att en kollektiv sakförsäkring som tecknats till förmån för medlemmarnaien grupp bör godtas, under förutsättning bl.a. att en medlem i kollektivet som inte vill omfattas av försäkringen har rätt att stå utanför försäkringen. Kommittén föreslog också en särskild lagregel med denna innebörd. Regeringen har i beslut den 10 april 1986 tagit ställning till vissa frågor som behandlades i betänkandet och därvid anslutit sig till kommitténs principiella synsätt. Regeringen ansåg inte att någon lagstiftning i frågan var nödvändig utan utgick från att försäkringsinspektionen, även utan stöd av en sådan lagregel som kommittén föreslagit, kommer att ingripa mot gruppsakförsäkringsavtal utan reservationsmöjlighet för den medlem i gruppen som vill stå utanför försäkringen. Regeringen uttalade vidare att den utgick från att framtida försäkringar med reservationsrätt kommer att hanteras i enlighet med de principer som kommittén angett i fråga om kostnader för den enskilde medlemmen, information och villkorsutformning. Inget har därefter inträffat som enligt min mening gör att det finns skäl att nu aktualisera lagstiftning på området.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Låt mig först klargöra att jag inte har någonting emot kollektiva hemförsäkringar. Däremot anser jag att två krav måste uppfyllas: dels skall olika försäkringsbolag ges möjlighet att offerera, dels skall den enskilde medlemmen själv ta ett initiativ och visa att hon eller han är intresserad av försäkringen. Bakgrunden till interpellationen är att Folksam tidigare har tecknat avtal med fackliga avdelningar om kollektiv hemförsäkring för deras medlemmar. Information har därefter sänts ut till medlemmarna, och de som inte har reserverat sig har fått en kollektiv hemförsäkring. Enligt min uppfattning stred detta mot marknadsföringslagen. Det handlade alltså om negativ avtalsbindning, som är förbjuden i lagstiftningen. I början av juni 1986 anmälde jag detta till konsumentombudsmannen, och jag fick rätt. Vad gör då Folksam? Jo, chefen för Folksams kollektivförsäkringar, Christer Lindström, säger följande: Vi kan kringgå lagen genom att ta in premierna på annat sätt. Herr talman! Genom en juridisk fint, nämligen höjd fackföreningsavgift för dem som inte reserverar sig, klarar Folksam alltså marknadsföringslagen. Men själva brottet, eller orsaken till att denna del av lagen skrevs, om negativ avtalsbindning, kvarstår. Från början var det meningen att de som inte reserverade sig skulle få en premie som drogs på lönen, och företaget skickade premien direkt till Folksam. Nu går det till så att de som inte reserverar sig får en höjd fackföreningsavgift. Denna skickas från företaget till fackföreningen, som skickar den till Folksam. Detta är lagligt. En av juristerna på konsumentverket, Bo Hesselgren, säger följande: Negativ avtalsbindning kvarstår, men med nuvarande lagstiftning är det omöjligt att åtgärda, eftersom marknadsföringslagen gäller endast mellan bolag och enskilda. Med anledning av interpellationssvaret vill jag ställa ytterligare ett par frågor till statsrådet. Jag är väl medveten om att vi nu befinner oss i skiftet mellan 1986 och 1987, men det står i svaret att sådana här försäkringar inte skall tecknas ”i och med utgången av innevarande år”. Menar statsrådet det gångna året 1986, eller kommer försäkringar att tecknas under hela 1987? Jag vill ha ett klart besked om detta. Sedan säger statsrådet att om man inte har någon skyldighet mot i det här fallet Folksam är man inte part i målet. Men vad är det för skillnad för den enskilde om han betalar 20 kr. i månaden i försäkringspremier eller 20 kr. i månaden i förhöjd fackföreningsavgift? För den enskilde måste det fortfarande vara exakt samma sak. Statsrådet skriver också i sitt svar om delförsäkringskommitténs resone = Prot. 1986/87:53 mang om reservationer. Jag tror, givetvis utan att veta det helt säkert, att 13 januari 1987 denna kommitté har avsett det förfarandet som man beskriver i marknadsföringslagen. Jag kan icke tänka mig att man har menat att det är de som inte svarar som skall bli försäkrade. Konsekvenserna kan ju bli att massvis med människor blir dubbelförsäkrade.

Detta måste också strida mot etiken. Låt vara att det inte strider mot lagen; det strider i alla fall mot etiken. Herr talman! Den sista frågan jag vill ställa till statsrådet lyder: Blundar man för dessa fakta av det enkla skälet att det är Folksam, som alltså är ett folkrörelseföretag, som är inblandat? Hade ett privat företag, t.ex. Skandia, gjort liknande manövrer, hade statsrådet nog agerat på ett helt annat sätt.

Herr talman! Försäkringsverksamhetskommittén avgav i juni 1985 ett betänkande, Gruppförsäkring. I detta betänkande fanns vissa förslag till hur man skulle reglera gruppsakförsäkringar. I april 1986 meddelade regeringen att det inte behövdes någon särskild lagstiftning på detta område.

Man behöver inte betala en försäkringsavgift, och om försäkringskostnaderna ingår i den ordinarie fackföreningsavgiften, får man en motsvarande nedsättning av denna. Här vill jag fråga statsrådet Johansson om regeringen vidhåller sin ståndpunkt att detta överensstämmer med vad som står i försäkringsverksamhetskommitténs betänkande. Kommunalarbetareförbundets avdelningar 1, 3 och 10 i Stockholm med sammanlagt 100 000 medlemmar har blivit anslutna till en kollektiv hemförsäkring i Folksam. Kostnaden dras automatiskt på lönen. För den som inte vill ha försäkringen krävs att man skickar in en reservation. Den som inte svarar anses ha svarat ja. Konsumentverket har protesterat mot det automatiska löneavdraget och den negativa avtalsbindningen. I en intervju i DN den 20 november 1986 säger Christer Lindström på Folksam: ”Vi har fått brev från konsumentverket som protesterar mot löneavdraget. Men frågan är bara hur premierna skall betalas. Om de bakas in i fackets medlemsavgifter går det bra.” Detta uttalande tolkar jag som att Folksam inte vill respektera konsumentverkets protester mot den negativa avtalsbindningen, eftersom det är vad konsumentverket har agerat mot. Christer Lindström anger dessutom en väg för att kringgå konsumentverkets 43 reaktion. Om så sker inställer sig genast nästa fråga. Kommer i så fall den som reserverat sig att få tillbaka delar av fackföreningsavgiften, dvs. om premierna betalas via fackföreningsavgiften och man inte vill ha försäkringen? Området med kollektiva sakförsäkringar innehåller förutom denna många andra tvistiga frågor. Vid prissättning av försäkringar skall försäkringsgivaren iakttaga skälighetsprincipen. Enligt denna skall premiesättningen vara skäligt avvägd med hänsyn till den risk försäkringen är avsedd att täcka. Skälighetsprincipen infördes såvitt gäller sakförsäkringar i försäkringsrörelselagen år 1950. Vid individuella sakförsäkringar tillämpas en relativt långt driven premiedifferentiering. I Folksams fackliga gruppsakförsäkringar föreligger ingen avgiftsskillnad mellan stora och små hushåll, mellan storstad och glesbygd osv. Skälighetsprincipen åsidosätts. Ett kringgående av skälighetsprincipen genom att via gruppförsäkringar eliminera välmotiverade prisdifferenser måste dessutom anses strida mot en sund utveckling av försäkringsväsendet. En annan tvistig fråga är att konsumentförsäkringslagen inte gäller, trots att denna lag kom till just för att stärka konsumentens rättsställning. Så får t.ex. konsumentförsäkringslagens bestämmelser om att en konsument skall erhålla information om premier och andra försäkringsvillkor innan en försäkring tecknas inte någon mening, detta på grund av att villkoren i en kollektiv hemförsäkring redan är uppgjorda mellan organisationen och försäkringsbolaget. Det betyder att den enskilde konsumenten aldrig får möjlighet att avgöra om villkoren passar honom eller henne. Inte heller kan konsumentförsäkringsbolagens bestämmelser åberopas som stöd för den enskildes rätt att under avtalstiden säga upp försäkringen, inte ens om försäkringsbehovet ändras eller bortfaller. Har man accepterat en kollektiv hemförsäkring sitter man fast, trots att den enskilde individen i de flesta fall blivit pådyvlad försäkringen utan eget initiativ. Det finns många säregna frågor då det gäller kollektiva hemförsäkringar. Jag har förstått av vad statsrådet Johansson sade att man för närvarande inte har för avsikt att reglera de kollektiva hemförsäkringarna genom lagstiftning. Kommer man heller inte att framöver pröva dessa frågor? Om jag hörde rätt hänvisar statsrådet Johansson i svaret till försäkringsinspektionen. Har verkligen försäkringsinspektionen för närvarande en sådan kraft att den kan vara det kontrollerande organet, när det inte finns stöd i lagstiftningen för den kontroll som skall göras?

Herr talman! Det är viktigt att skilja mellan de två olika typer av kollektiva försäkringar som det här kan vara fråga om. Det ena slaget innebär att någon, t.ex. en facklig organisation, träffar ett avtal med ett försäkringsbolag om utformningen av de försäkringar, om vilka bolaget och organisationens medlemmar därefter ingår individuella avtal. I det fallet är det alltså en medlem som vill ha försäkringen, och han är då försäkringstagare. I den situationen är marknadsföringslagen tillämplig, och i princip kan man med stöd av den ingripa mot en anslutningsform som utgörs av negativ avtalsbindning. Men varken den lagen eller annan lagstiftning hindrar att någon tecknaren = Prot. 1986/87:53 försäkring på annan person och låter denne få förmånen av försäkringen utan — 13 januari 1987 att drabbas av några skyldigheter. Det är för övrigt inte bara vissa kollektiva hemförsäkringar som har den karaktären. Jag har inte hört någon kritik riktas mot attt.ex. arbetsgivare tecknar olika slag av personförsäkringar med motsvarande konstruktion för sina anställda. Vi har tidigare diskuterat frågan om försäkringens utformning. Som svar på Britta Bjelles fråga vill jag säga: Självfallet kvarstår de krav som finns i regeringsbeslutet från april beträffande vad som bör gälla för vårt positiva ställningstagande till den här typen av försäkringar. Vi utgår från att försäkringarna kommer att hanteras på ett sätt som ligger i linje med vad kommittén har uttalat i kostnadsfrågan liksom i fråga om information och villkorsutformning. Jag utgår också från att försäkringsinspektionen har kraft och möjlighet att bevaka detta. Det har jag ingen anledning att ifrågasätta. När det sedan gäller marknadsföringen har konsumentverket reagerat på grundval av den anmälan som Sten Andersson och andra har ingivit, och det har träffats ett avtal. Man kan säga att konsumentverket har uttalat att den här typen av marknadsföring inte är lämplig, och därför har bolaget anmodats att upphöra med den men får använda den under en övergångstid. Som svar på Sten Anderssons konkreta fråga vill jag säga att det gäller innevarande år, 1987 — man har menat att försäkringen nu finns och att man måste ha möjlighet att avsluta den. Vi utgick ifrån att vi har ansvariga myndigheter som bevakar att de här frågorna hanteras i enlighet med de principer som vi har fastställt i försäkringslagstiftningen. Det har fungerat, även om Sten Andersson möjligen tycker att det borde ha gått ännu snabbare, så att den typen av marknadsföring som konsumentverket har gått emot hade kunnat avslutas tidigare. Men det är alltså konsumentverkets uppfattning att det bör gå till så.
Herr talman! Här får nog statsrådet ändå reda ut en oklarhet. Han säger att man tydligen får teckna sådana här försäkringar under hela 1987. Men enligt vad jag har sett i pressen har Folksam nu sagt att man skall ändra sitt förfaringssätt. Innebär det att man fått ett fribrev att fortsätta att håva in pengar för försäkringar på detta sätt, som strider mot marknadsföringslagen? Sedan säger statsrådet att konsumentombudsmannen har reagerat. Men till vilken nytta för den enskilde? Kan statsrådet förklara för mig eller, kanske viktigare, för alla andra vad det innebär för skillnad för den enskilde? Man drar exakt samma belopp, t.ex. 20 kr. per månad. I det ena fallet skickar företaget beloppet direkt till Folksam, i det andra fallet — som nu tydligen skall gälla framöver — skickar företaget beloppet till facket, som sedan skickar det till Folksam. Vari ligger den stora skillnaden? Vad är det konsumentverket har åstadkommit? Sedan, herr talman, skulle det vara trevligt att få svar på följande fråga. Anta att ett bokförlag skickar hem ett paket böcker till mig och skriver att om jag inte har skickat tillbaka dem inom 14 dagar så får jag behålla dem och betala dem. Folksam skickar hem en information om en försäkring och säger: 45 Om du inte svarar får du betala den. Vad är det för skillnad? Jag tror att de flesta logiskt tänkande människor anser att detta är exakt samma sak och att vad Folksam och facket här håller på med är juridiska spetsfundigheter. Anledningen till det är att skulle man gå ut på det sätt som de flesta, hoppas jag, tycker är det enda acceptabla — att låta den som vill ha den försäkring som man skickar ut information om skicka in en anmälan om att man accepterar erbjudandet — är risken att Folksam inte skulle kunna håva in så många försäkringskunder. Man vill fortsätta med denna krämaraktivitet — det är det enda skäl som jag kan se till Folksams agerande. Till sist kan jag bara tala om att en jurist på konsumentverket, Bo Hesselgren, efter uppgörelsen skrivit att negativ avtalsbindning fortfarande kvarstår men att vi med nuvarande lagstiftning inte kan komma till rätta med den.
Herr talman! I statsrådet Johanssons svar talas om negativ avtalsbindning. Därstår: ”Den har på senare tid också kommit att användas för anslutning till kollektiv hemförsäkring. Nyligen har dock en uppgörelse träffats mellan konsumentverket och försäkringsbolaget i fråga, Folksam, om att denna anslutningsform i och med utgången av innevarande år inte vidare skall tillämpas på sådan försäkring.” Man får en känsla av att statsrådet inte har tagit ställning till om han anser negativ avtalsbindning vid kollektiva hemförsäkringar som något accepterat eller inte. Min fråga är hur statsrådet ser på detta. Är det acceptabelt med negativ avtalsbindning när det gäller kollektiva hemförsäkringar? Man brukar ju använda uttrycken äkta och oäkta kollektiva hemförsäkringar. Låt oss säga att man har en äkta kollektiv hemförsäkring — det menar jag är ett kringgående av bestämmelserna i konsumentlagstiftningen. Den typen av försäkring innebär att bestämmelserna i konsumentlagstiftningen inte kan komma till användning. Individen kan själv inte före försäkringsavtalets ingående avgöra om han vill ha den här försäkringen, om försäkringen passar honom, om priset är rimligt i förhållande till det han försäkrar. Det framgår i andra sammanhang att det är viktigt att man har en prisdifferentiering när det gäller försäkringar, därför att de spänner över stora områden. Jag tror att det var Länsförsäkringar som redovisade att den billigaste hemförsäkringen hos dem kostade 75 kr. och den dyraste 1 230 kr. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna, men storleksförhållandet var 1—16. Borde det inte vara rimligt med en prisdifferentiering om man skall acceptera någon form av kollektiva hemförsäkringar, eller är det också ointressant?

Herr talman! Jag utgår från att försäkringsinspektionen har kompetensen att bedöma frågan om prisdifferentiering och huruvida en enhetlig prissättning skulle motverka en sund utveckling i försäkringsväsendet. Det är ju inte en alldeles självklar fråga. Att en viss utjämning mellan olika typer av riskgrupper skall ske ligger faktiskt i försäkringars natur. Annars är det ju inte fråga om någon försäkring. Jag tror att försäkringsinspektionen kan hantera detta. När det gäller principfrågan varför vi har tillåtit kollektiva hemförsäkringar vill jag säga att det inte bara var så att vi ansåg det vara onödigt med en reglering i lag, utan det fanns också remissinstanser som ansåg att en sådan skulle innebära ett ingrepp i föreningsrätten. Det är mot den bakgrunden som vi har avstått från en lagreglering på detta område. Jag vill säga till Sten Andersson i Malmö att vi måste skilja på de två typer av försäkringar som det här handlar om — det har jag sagt tidigare i interpellationssvaret. Beträffande Britta Bjelles fråga angående marknadsföringen vill jag säga följande. Som jag nämnde i mitt svar har konsumentverket tidigare godtagit att negativ avtalsbindning eller, rättare sagt, negativ säljmetod används vid kollektiv sjukoch olycksfallsförsäkring. Försäkringsbolaget har uppenbarligen velat erbjuda hemförsäkringar i samma former som tillämpats för dessa försäkringar. Huruvida det skall anses vara otillbörligt enligt marknadsföringslagen är en fråga som det ytterst ankommer på marknadsdomstolen att bedöma. Nu kom den frågan inte upp till bedömning i marknadsdomstolen i detta sammanhang. Konsumentverket och Folksam har kommit överens om vad som bör gälla utifrån marknadsföringslagens principer. Därför kvarstår denna fråga tills vidare obesvarad, och då tycker jag inte att jag har anledning att uttrycka någon mening i saken. Det är inte jag som skall göra det, utan det är en fråga för domstolen. När det gäller den tidpunkt då systemet skall upphöra vill jag inskärpa att konsumentverket har tagit ställning mot denna marknadsföringsmetod på samma sätt som när det gäller försäljning av böcker. Jag kan till Sten Andersson i Malmö bara ge den hänvisningen att det skäl som angivits till att den nuvarande marknadsföringen inte kan upphöra omedelbart är att man har tecknat avtal med flera avdelningar inom de berörda förbunden. Man måste ha tid för att avsluta utskicken till dessas medlemmar och behöver också tid för att ändra avtal och administrativa rutiner. Detta har accepterats av konsumentverket vid dess behandling av denna fråga.

Herr talman! När vi stiftar lagar i vårt land gör vi det i de flesta fall för att skydda de enskilda medborgarna. Marknadsföringslagen tillkom därför att man ville skydda enskilda människor från vissa former av övergrepp. Jag vill be herr statsrådet förklara för människorna vilken skillnad som det blir för den enskilde medlemmen i fackförbundet i detta sammanhang. Vederbörande blir i bägge fallen utan att ta något eget initiativ kollektivt ansluten till en hemförsäkring. Det är ingen skillnad mellan dessa fall för honom: i det ena fallet talar man om en försäkringspremie, i det andra — som är accepterat — om en förhöjd fackföreningsavgift. Det blir bara ett extra porto, men icke någon som helst skillnad för den enskilde. Den situation för vilken marknadsföringslagen en gång skapades för att komma till rätta med kvarstår oförändrad för den enskilde. Jag tycker att statsrådet borde inse detta. Jag hoppas att jag nu har fattat rätt och tidigare har fattat fel vad gäller möjligheten för Folksam att fortsätta med sin marknadsföring på detta område. Det står visserligen skrivet att man inte får lov att teckna nya sådana här försäkringar efter utgången av 1987, men i klartext innebär detta — statsrådet har möjlighet att klargöra om jag har fattat fel — att Folksam fr. om. nu inte kan starta en ny marknadsföringsdrive riktad till nya fackliga avdelningar, på det sätt som man har gjort tidigare. Har jag fattat detta rätt? Statsrådet borde offra någon sekund på att förklara den saken. Jag har tidigare sagt att det inte är jag som enskild ledamot av Sveriges riksdag som har reagerat i detta fall. Konsumentombudsmannen vrider sig i förtvivlan, eftersom han inte kan basera ett ingripande på gällande lagstiftning. Hur många hundra tusen människor är det som i dag riskerar att bli hemförsäkrade, kanske mot sin vilja? Mot den bakgrunden är det förvånande att statsrådet säger att det hittills inte skett någonting som gör att det finns anledning att ändra lagstiftningen. Jag undrar då: Vad skall egentligen ske för att så skall vara fallet?
Herr talman! Jag beklagar att vi inte kan få en diskussion som utgår från att vi faktiskt har med två olika typer av försäkringar att göra. Som jag tidigare sagt anser vi att det inte är rimligt att införa en lagstiftning mot kollektiva gruppförsäkringar, som skulle omöjliggöra för bl.a. fackföreningar att teckna försäkringar för sina medlemmar. Det skulle enligt min mening innebära att man ifrågasätter föreningsfriheten. En annan sak som vi nu diskuterar gäller marknadsföringen. Jag tycker att vi i den här debatten har kunnat konstatera att det var riktiga förutsägelser som vi gjorde, när vi sade att vi utgår från att man kommer att följa de regler och principer som gäller för den här typen av försäkringar. Detta har bevakats av konsumentverket. Några nya ramavtal kommer inte att träffas i fortsättningen. Man får avsluta försäkringar som redan är tecknade, men därefter är det inte möjligt att marknadsföra sådana försäkringar i den här formen. Därmed tycker jag att denna fråga bör vara avklarad. Vi har myndigheter som bevakar, på det sätt som vi hade tänkt oss, att lagstiftningen i fråga om både ordalag och principer fullföljs.

Herr talman! Under de senaste månaderna har det i massmedia förts en debatt om den offentliga maktens gränser. Till detta har inte minst Anders Ehnmarks intressanta Machiavellibok bidragit. I denna debatt har det bl.a. framförts krav på att i grundlag stärka skyddet för ett antal frioch rättigheter. Det har, herr talman, varit intressant att följa denna debatt. Den har förmedlat intrycket av att vissa debattörer inte riktigt har haft klart för sig vad som gäller i dag och vad olika partier faktiskt står för i dessa frågor. Det mesta av det som har presenterats i massmedia som nya förslag är i själva verket ingenting annat än gamla konstitutionella bekanta. Man skulle, herr talman, vilja rekommendera en del av dessa debattörer studier i riksdagstrycket eller t.o.m. ett besök i kammaren. Det skulle kanske inte skada för dem som nu ger sig in i debatten om maktens gränser och möjligheterna att i författning utfärda garantier på detta område. Dagens KU-betänkande ger klart besked om att det handlar om konstitutionella gamla bekanta. I betänkandet behandlas bl.a. den enskildes förhållande till organisationerna, egendomsrätten, näringsoch yrkesfriheten, föräldrarätten, lagrådsgranskningen, försvaret av frioch rättigheter samt frågan om en författningsdomstol. På alla dessa punkter finns det förslag från ett eller flera borgerliga partier som syftar till att öka skyddet för den enskilde i förhållande till den offentliga makten. Utskottsmajoritetens, dvs. socialdemokraternas och vpk:s, inställning till hela frågekomplexet sammanfattas, herr talman, kort och kärnfullt på s. 1: ”Utskottet har avstyrkt samtliga motionsyrkanden.” Herr talman!

Vi rör oss här med två problem. Det ena handlar om socialdemokratins — och vpk:s — allmänna inställning i frioch rättighetsfrågor. Det andra handlar om lösningen av de enskilda sakfrågorna på området. Det första ger i allmänhet svaret på det andra. Politiska partier har naturligtvis fel och förtjänster. Det får inte uppfattas som ett underkännande av all socialdemokratisk politik nu och tillförne om jag påstår att socialdemokraterna generellt inte är särskilt intresserade av att skydda individuella frioch rättigheter. Sådant skydd strider mot den ideologi som bygger på kollektivism, och det unikt långa socialdemokratiska maktinnehavet i 1900-talets Sverige har naturligtvis ytterligare förstärkt den negativa inställningen till att stärka och skydda individernas rättigheter gentemot samhället. Detta är nu inte heller någonting nytt. Det visar den moderna historien när det gäller skyddet för frioch rättigheter i grundlag. Socialdemokraterna, med stöd av vpk, har här hela tiden kämpat emot. Moderaterna och folkpartiet har varit pådrivande. Centerpartiet har i växande utsträckning stött kampen för en förstärkning av skyddet av frioch rättighetsfrågorna, och på en rad punkter föreligger det i dag, herr talman, gemensamma borgerliga reservationer. Socialdemokratin har under denna period — låt oss säga från 1960-talet och framåt — under hårt tryck vid flera tillfällen tvingats till reträtter. Det vore orättvist att säga att man i vissa lägen inte har tagit intryck av den allmänna opinionen. Att vi under enighet i riksdagen har kunnat besluta om återinförande av tjänsteansvaret i offentlig tjänst är glädjande. Att vi får en förstärkning av kontrollmakten och öppenheten genom att socialdemokraterna, och faktiskt även vpk, i folkstyrelsekommittén anslutit sig till offentliga utskottsutfrågningar är naturligtvis likaledes glädjande. Det är emellertid förvånande och nedslående att socialdemokratin när det gäller skyddet för individer och minoriteter hela tiden måste drivas framåt av de borgerliga partierna. Det är beklagligt att socialdemokratin på detta område inte kommer med egna initiativ utan i det längsta är passiv. En öppnare och mera positiv attityd skulle innebära att socialdemokratin kunde medverka i en konstruktiv dialog om det framtida rättighetsskyddet. Nu verkar detta mycket avlägset. Herr talman! Åter till KU:s betänkande nr 17. Jag vill i korthet beröra reservation nr 3, som gäller den enskilde och organisationerna. Här krävs från borgerligt håll en närmare utredning av konsekvenserna för den enskilde av organisationernas allt starkare inflytande i samhället.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 I reservation nr 4, som de borgerliga ledamöterna av utskottet står bakom, krävs grundlagsskyddad egendomsrätt, näringsfrihet och yrkesfrihet. Det är hög tid att något sker på dessa områden. Att egendomsskyddet är svagt i Sverige har inte minst den genomförda engångsskatten på pensionsförsäkringar visat. Grunden för vårt välstånd ligger i marknadsekonomin. Ett bevarande av denna bygger på att näringsoch yrkesfriheten faktiskt får ett tillfredsställande skydd i grundlagen. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 4. Föräldrarnas valmöjligheter när det gäller barnens vård och fostran har undan för undan inskränkts. Det är därför viktigt att föräldrarnas rätt och ansvar för att, med utgångspunkt i barnens bästa, kunna bestämma om omsorgen om och vården av sina barn grundlagsskyddas. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. En majoritet måste alltid ta hänsyn till minoritetens rättigheter. Det är inte minst detta en del av den offentliga debatten som nu förs om maktens gränser har handlat om. En majoritet kan inte uppträda hur som helst. En majoritet har inte rätt att tolka grundlagen till sin förmån bara för att den råkar vara majoritet. Det är viktigt att säkerställa att de konstitutionella spelreglerna inte missbrukas och att enskildas frioch rättigheter får ett effektivt skydd också i praktiken. Mot denna bakgrund ter det sig angeläget att snarast utreda inrättandet av en författningsdomstol. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Slutligen, herr talman, en självklarhet. Enligt gällande lag har alla utlandssvenskar rösträtt, men den är inte grundlagsskyddad. Deras rösträtt skall inte kunna inskränkas eller manipuleras av en tillfällig riksdagsmajoritet. Utlandssvenskarnas rösträtt måste fastslås i grundlag. Jag yrkar bifall till reservation nr 10.

Herr talman! Religionsfriheten fungerar inte i Sverige. Små barn blir medlemmar i en statskyrka. Statens kyrka är styrd av statliga beslut. Sikhiska spårvagnsförare och spärrvakter får inte bära turban. Kravet på enhetlig huvudbonad är inte striktare än att uniformsreglementet i Göteborg tillåter en förare att ibland vara barhuvad. Men en alternativ mössa, en turban, på en stolt sikhs hjässa sägs medföra enorma risker och problem. Hör vad Göteborgs kommun anförde i tingsrätten i Göteborg när sikhen skulle avskedas: För det första medför det oordning på spårvagnarna, eftersom förarnas rätt till myndighetsutövning urholkas. För det andra föreligger uppenbar fara för den sikhiske förarens liv och hälsa. För det tredje minskar samhörigheten mellan de anställda på spårvägen om inte alla bär enhetlig klädsel. Man undrar hur det står till med samhörigheten på alla andra arbetsplatser i landet där man inte har uniform. För det fjärde ville kommunen i sin omtanke förhindra att föraren kunde ställas till ansvar enligt ordningsstadgan för sin förseelse att bryta mot uniformsreglementet. Att han i stället blev avskedad var emellertid i sin ordning. För det femte anförs speciella personalpolitiska problem. Kommunen åberopar fackföreningens, i detta fall Kommunalarbetareförbundets, åsikt: Från fackföreningens sida har framförts att spårvägen från invandrarsyn punkt är en av de bästa arbetsplatserna i Sverige. Detta beror till stor del på den enhetliga uniformen. Uniformera hela svenska folket, och invandrarfientlighet kommer att försvinna. Det är vad den fackliga organisationen tycks mena. Sikherna tillåter inte kastväsende bland sina medlemmar. Turbanen är en symbol för allas lika värde. Den sikhiska religionen grundades på 1500-talet. Tidigare hade bara högre kaster tillåtelse att bära turban, men sikherna fastslog allas rätt. Den rättrogne har svurit en ed att aldrig svika sin tro. Turbanen är en del av den sanne sikhens ed. Att ta av turbanen är att svika sin tro. Så här säger Claes Engström i en kulturartikeli Aftonbladet: Uniformen är ett arbetsredskap. Den lägger man av då arbetet är slut för dagen. Uniformen anger bara en viss yrkesutövning. Men turbanen bekräftar en ed, en tillhörighet som omfattar hela personligheten. Den kan man aldrig lägga av. Det sorgligaste i hela den här historien är att man över huvud taget inte ser eller reflekterar över vad det handlar om, nämligen respekten för religionsfriheten. Det har gjorts många aningslösa uttalanden som innebär ett förlöjligande av sikhernas övertygelse och bärandet av turban. Verkställande direktören i Göteborgs spårvägar står för ett: ”Det finns ju andra anställda som vill bära keps. Vi kan inte göra några som helst individuella avsteg från uniformskravet.” Den religiösa symbolen jämställs med vilket tygstycke som helst. Den här typen av uttalanden, genomtänkta eller ej, riskerar att undergräva allmänhetens respekt för den enskildes rätt att välja sin livsstil och iaktta sin religions föreskrifter när ingen skadas därav. Det är först på senare år vi i Sverige fått invandrare från avlägset liggande länder. I ett historiskt perspektiv har vi haft kort tid att vänja oss vid främmande religioner och kulturer. Vår slutenhet har lett till den brist på djupare och väl förankrad förståelse för annorlunda människor som i så hög grad karaktäriserar vårt samhälle. Ingen vet var gränsen går för religionsutövning. Alla partier utom folkpartiet vill heller ingenting veta. Trots att utskottets majoritet medger att gränsdragningsproblem kan uppstå vill man inget göra. För folkpartiet är det självklart att rätten att utöva sin religion, så länge det inte skadar någon annan, lämnas okränkt. Religionsfriheten är den enda av de positiva frioch rättigheterna i regeringsformen som inte kan begränsas genom vanlig lag. Trots det får vi bevittna denna diskriminering på grund av religionsutövning. Det är denna kammares absoluta skyldighet att göra allt för att stävja diskriminering och åsiktsförtryck i vårt land. Karin Ahrland och jag har i en motion begärt ett förtydligande av regeringsformen så att det står fullt klart att religiösa minoriteter har rätt att följa sina religiöst betingade sedvänjor i den mån inte någon annan skadas därav. Folkpartiet har reserverat sig för detta i utskottet. Jag yrkar bifall till reservation 2. Också i reservation 3 är utgångspunkten den enskilda människan och medborgaren. Där hävdas allmänintressets rätt att göra avvägningar mellan olika särintressen utifrån värderingar om den enskilda människans ställning som medborgare oberoende av organisationstillhörighet. Det handlar om att hävda konsumentintresset framför producentintresset, så långt som möjligt hävda enskildas rätt att besluta i väsentliga frågor framför kollektivets och om möjligheten att i allmänintresset hävda också små resurssvaga gruppers välfärd mot de storas krav. Det handlar också om att hävda den politiska demokratins rätt att fatta sina beslut på grund av värderingar och inte utifrån olika organisationers relativa medlemsstyrka. Olika forskare har försökt värdera utvecklingen av maktbalansen i Sverige. Många av dem hävdar att byråkratins och organisationernas makt och inflytande har ökat på den representativa demokratins bekostnad, dvs. att särintressena har stärkts och allmänintresset trängts tillbaka. Med ett mycket litet exempel vill jag parentetiskt visa detta. Jag vill beskriva resurserna i detta hus och jämföra med förhållandena i några organisationer. Hösten 1985 hade samtliga partikanslier i riksdagen tillsammans 24 handläggare. Enbart TCO:s samhällspolitiska avdelning hade vid samma tidpunkt 24 handläggare. LO:s socialpolitiska enhet och SAF:s utbildningspolitiska enhet hade vardera 10 anställda. Ingen i Sverige vill hävda och försvara korporativism. Men de korporativistiska tendenserna breder ändå ut sig. Det sker inte särskilt drastiskt eller i snabb takt, utan här som på många andra områden handlar det om de små stegens tyranni. Balansen skall inte återställas genom att organisationernas frihet och självständighet reduceras utan genom att de politiskt förtroendevalda förstärker sina möjligheter att se till allmänintresset och ta ansvar inför väljarna. Vi vill alltså stärka politikernas — vårt eget — kurage att väga samman särintressena och stå emot påtryckningar som äventyrar allmänintresset. Att värna de politiska instansernas överordnade ansvar är att värna väljarnas suveränitet. Om intresseorganisationernas makt ökar på regeringens och riksdagens bekostnad minskar i motsvarande mån väljarnas betydelse och inflytande på valdagen, och det är allvarligt. Vi vill att en utredning skall analysera vad som håller på att hända med den korporativa utvecklingen i Sverige. Något sådant intresse finns inte hos socialdemokraterna och vpk. Att vi har fått en maktutredning leder märkvärdigt nog inte till en ordentlig genomlysning av den här problematiken, som möter oss varje dag som politiker och representanter för folket. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3. Jag vill också yrka bifall till reservation 4 om grundlagsskydd för näringsfrihet och yrkesfrihet samt till reservation 10 om utlandssvenskarnas rösträtt.

Herr talman! För några dagar sedan fanns det en notis i tidningarna som meddelade att de svenska livförsäkringsbolagen hade skrivit till försäkringsinspektionen och begärt direktiv för hur engångsskatten skall tas ut. Försäkringsinspektionen vägrade att ge några anvisningar och hänvisade till att inspektionens skyldighet var att se på tillämpningar i efterhand — inte ge några besked i förhand om hur saker och ting skall ske. När beslutet om engångsskatten togs angavs det i handlingarna att effekten på försäkringstagarna skulle fördelas rättvist och objektivt. Nu har försäkringsbolagen funnit att de när de skall verkställa beslutet inte vet hur de skall gå till väga för att fördela bördan neråt. Denna notis och det som ligger bakom den illustrerar ett mycket allvarligt problem i det svenska samhället. Det är ett problem som riksdagen inte kan frånkännas det fulla ansvaret för. Vad som egentligen har hänt är att riksdagen har tagit ett beslut vars innehåll är synnerligen oklart och svårt för att inte säga omöjligt att tillämpa. Till råga på detta har riksdagen överlåtit en del av beskattningsmakten till försäkringsbolagen. Det är ju de som i realiteten kommer att bestämma hur den börda som riksdagsmajoriteten beslutade om skall drabba de enskilda försäkringstagarna. Varför tar jag upp detta exempel med anledning av det betänkande som kammaren nu behandlar? Jo, det illustrerar enligt min mening på ett utomordentligt sätt brister i lagstiftningsproceduren.

Till yttermera visso har lagrådet flera gånger sagt att det avstyrker de lagförslag som regeringen har presenterat och gör det utifrån fullgörandet av de uppgifter som enligt regeringsformen åvilar lagrådet. Detta har inte hindrat regeringen från att med hjälp av majoriteten här i riksdagen, dvs. socialdemokrater och vpk-are, den ena gången efter den andra driva igenom lagar av denna utomordentligt bristfälliga karaktär. Då kan man fråga sig: Vad kan man göra åt detta? Majoriteten bestämmer ju, och det hjälper inte särskilt mycket hur vi andra opponerar oss och hur mycket vi påpekar just dessa brister. Men vi har en del instrument. Vi kan lyfta in nya regler i grundlagen. Det ger ett ytterligare skydd mot i varje fall hastiga beslut ifrån majoritetens sida. Vi kan se till att öka befogenheterna när det gäller de instrument som vi har för granskning av lagförslagen. En del av denna problemställning tar vi från centerns sida upp i en partimotion som bl.a. ligger som underlag för reservation 8 i utskottsbetänkandet, vilken Bengt Kindbom och jag har avgett. Där har vi lyft fram lagrådets roll. Lagrådet skall ju, som jag tidigare nämnde, granska lagförslagen utifrån en rad speciella kriterier, innan de kommer till riksdagen.

Vid upprepade tillfällen har det nu visat sig att lagrådet haft mycket = Prot. 1986/87:54 allvarliga anmärkningar mot regeringsförslag utan att man från regeringens 14 januari 1987 och majoritetens sida brytt sig om detta. Flera gånger har det förekommit att lagrådet, på grundval av de uppgifter som åvilar rådet, har direkt avstyrkt regeringsförslag, som trots detta drivits igenom här i kammaren av socialdemokrater och kommunister. De har alltså struntat i lagrådets kritik. Någon kan i det här sammanhanget invända att vi inte skall lägga onödiga formella restriktioner på den politiska majoritetens rätt att driva den politik som den anser sig ha folkets uppgift att driva. Nej, det tycker inte heller jag. Man skall inte ha onödiga restriktioner. Jag förmenar inte socialdemokraterna och kommunisterna att driva igenom förslag om vilka skatter som helst här i riksdagen så länge besluten otvetydigt står i överensstämmelse med grundlagen och så länge det otvetydigt handlar om bra lagstiftningsprodukter. Sedan är det en annan sak att det tillhör det politiska livet att vi kan slåss om beslutens innehåll och ha olika meningar om det. De formella brister i handläggningen som förekommit tycker jag borde kännas mycket besvärande för särskilt socialdemokratin. Jag skulle vilja fråga socialdemokraternas företrädare: Hur kan det komma sig att ni på detta sätt gång på gång helt förbiser eller helt nonchalerar lagrådets kritik av de lagar ni vill driva igenom? Jag vill fullfölja mitt resonemang på den här punkten med en annan fråga: Vilka uppgifter menar ni att lagrådet skall ha över huvud taget, om man inte skall ta hänsyn till den kritik som lagrådet levererar? Vi minns ju, om vi gör en historisk tillbakablick, att ni inte var särskilt intresserade av att lagrådet fick sina nuvarande befogenheter. Till slut fattades ändå beslutet om att skriva in dessa befogenheter i grundlagen under stor enighet, även om det skedde på initiativ av den dåvarande borgerliga majoriteten. Är denna nonchalans av lagrådet ett led i ett försök att luckra upp dess ställning och att bereda mark för att förändra dess befogenheter eller för att avskaffa det? Det förekom ju en del ganska märkliga yttranden, inte minst från statsministerns sida, i samband med diskussionerna om pensionsskatten. Lagrådet hade gjort politiska ställningstaganden, sade statsministern utan att kunna leverera ett uns av bevis. Inte heller i den följande debatten har någon kunnat visa att lagrådet hade tagit några som helst politiska hänsyn, utan den kritik som riktades mot pensionsskatten var hela tiden baserad på en granskning på grundval av de bestämmelser som enligt grundlagen gäller för lagrådet. Från centerpartiet har vi sagt att det är mycket viktigt att de lagprodukter som passerar riksdagen är fullödiga. Det är mycket viktigt att det inte kan bli strid om av riksdagen antagna lagars grundlagsenlighet. Detta är betydelsefullt av olika skäl. Rent principiellt skall grundlagen självfallet respekteras. Men detta är också en rättssäkerhetsfråga. Det handlar vidare om hur den genomdrivna lagstiftningen skall uppfattas av de tillämpande instanserna efter det att den gått i verkställighet. Centerpartiet har framhållit att det är i högsta grad otillfredsställande att riksdagen fattar beslut som går stick i stäv mot den kritik som lagrådet har levererat. För att komma till rätta med i varje fall en del av den enligt min mening mycket märkliga hanteringen från majoritetens sida har vi föreslagit 1 att riksdagen i de fall ett enhälligt lagråd avstyrker ett lagförslag inte skall anta den föreslagna lagen förrän förslaget har omarbetats på ett sådant sätt att det kan accepteras vid en förnyad lagrådsgranskning. Jag är medveten om att detta inte innebär något fullständigt skydd mot en upprepning av de brister som förekommit, men det skulle innebära en avsevärd förbättring. I ett fall har det nu inträffat att riksdagen som helhet, alltså även inkluderande den socialistiska majoriteten, har handlat precis på det sätt som vi rekommenderar. När förslaget om planoch bygglagen presenterades i kammaren visade det sig att lagrådet hade underkänt detta på viktiga punkter. Förslaget var inte förenligt med gällande grundlag. De ickesocialistiska partierna väckte då motioner med yrkande om att förslaget skulle avslås med motiveringen att det hade de grundlagsmässiga brister som påtalats. Detta ledde till att förslaget till planoch bygglag på konstitutionsutskottets rekommendation — där var vi helt eniga — omarbetades. Den omarbetade versionen behandlades ånyo av lagrådet, som då kunde konstatera att det nya förslaget var förenligt med grundlagen. Därefter kunde lagförslaget i sedvanlig ordning behandlas i kammaren. Det är på detta sätt som det enligt centerns mening bör gå till när det gäller frågor där sådana här kontroverser uppkommer. Jag skulle vilja fråga företrädaren för socialdemokraterna och för den delen inte bara honom, för frågan kan märkligt nog ställas även till företrädarna för de andra partierna: Vad var det för fel på den hantering som blev följden av den ifrågasatta grundlagsenligheten när det gällde planoch bygglagen? Vad var det för fel på det förfarandet? Varför kan vi inte ha en allmän regel som säger att det skall gå till på det sättet? Om vi hade en sådan regel tror jag för min del att förfarandet nästan aldrig skulle aktualiseras. En sådan regels funktion skulle i allra högsta grad vara preventiv. Den skulle verka så att vi inte fick lagförslag som är så illa förberedda och kontroversiella från grundlagssynpunkt som t.ex. lagen om pensionsskatten var. Eftersom min taletid snart är förbrukad vill jag avsluta med att säga att jag anser de frågor jag nu har tagit upp vara bland de viktigare i det utskottsbetänkande som nu föreligger och att detta är anledningen till att jag ägnat dem så stor uppmärksamhet. Det innebär inte att jag bortser från att även andra punkter som behandlats i betänkandet är av mycket stor betydelse. Herr talman! Jag yrkar i första hand bifall till reservation 8, som utöver vad jag nu berört också innehåller andra viktiga förslag. Vidare vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 10.